Herr talman! Det är en stor och viktig fråga som vi behandlar i dag, arbetsmarknadspolitiken och = lokaliseringspolitiken, och vi gör det under trycket av ett kärvt läge på arbetsmarknaden — båda de föregående talarna har varit inne på den bakgrunden. Antalet friställda från arbete är många, varslen om nedläggning av företag är också många liksom även varslen om reduktion av personal till följd av driftsrationalisering, <Tföretagsfusioner OSV. Det är visserligen sant att den senaste månadssiffran för antalet arbetslösa — den för den 15 april — visar en inte helt obetydlig minskning sedan mitten av föregående månad, men det är inte fråga om någon väsentlig återhämtning. Det är inte stort mer än den vid den här årstiden vanliga säsongmässiga förbättringen av situationen. I själva verket närmar sig antalet friställda och i av arbetsmarknadsverket igångsatta arbeten i form av beredskapsarbeten och omskolning sysselsatta de siffror som vi hade i början av 30-talet. Situationen kan visserligen ändå inte alls jämföras med den tiden, därför att man nu med hjälp av en rad åtgärder som man under decenniernas lopp utformat och lärt sig att använda kunnat komma till rätta med mycket av de besvärligheter som konjunktursvackan skulle ha fört med sig. Alla söker efter tecken på en konjunkturuppgång igen. Ibland hör man talas om en ökad orderingång på specialstål, ibland på någonting annat. Och då och då stimuleras vi av optimistiska tillrop från regeringen, såsom t.ex. från finansministern i går. Men några säkra, några övertygande tecken på en omsvängning av konjunkturkurvan tycks man inte få tag i ännu. I själva verket arbetar för närvarande stora delar av vårt näringsliv och våra industrier under mycket besvärande förhållanden. Rörelsen är inte lönsam, men man håller i gång i förhoppning att klara sig över den nuvarande konjunktursvackan. Det har uppgivits att många tiotusental anställda just nu arbetar i företag som är i den situationen, och detta inom den sektor som annars brukar anses som den bästa, den mekaniska verkstadsindustrin. »Det måste vara uppgiften för en intensifierad arbetspolitik att lämna aktiv medverkan för att så långt som möjligt begränsa risken för sysselsättningsstörningar och lindra deras verkningar för de enskilda människorna», säger departementschefen. Det är väl ingen som vill bestrida riktigheten av det påståendet. Men det är ändå i och för sig en sekundär uppgift. Den verkliga tryggheten i anställningen ligger i att företagen går bra och kan utvecklas på ett gynnsamt sätt. Den primära uppgiften måste vara att underlätta för företagen att klara sig själva. Det kan man göra bl.a. genom att befria dem från extra pålagor som tynger i ett svårt konkurrensläge. »Företagen har ett betydande ansvar och stora möjligheter att mildra omställningssvårigheter», säger departementschefen vidare. Det är också riktigt. Men då måste man ge dem de nödvändiga förutsättningarna för att efterkomma vad det ansvaret innebär. Vi skall ju inte diskutera den här aspekten på arbetsmarknadsproblemen här i dag, vi kommer tillbaka till det i andra sammanhang. Det har ändå från min utgångspunkt varit angeläget att betona vad som är den primära uppgiften i ett läge som det nuvarande. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är dyrbara. Vi skall under nästa år satsa 11/2 miljard på sådana åtgärder. Det näringsliv som klarar sig men som ändå kämpar under hård konkurrens skall utöver sina egna kostnader också bära detta. För att undvika missförstånd vill jag betona att de allra flesta av de nu använda arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, kanske alla, är nödvändiga i dagens läge. Jag vill inte heller bestrida att en hel del av dem kan vara både nyttiga och nödvändiga också i en balanserad konjunktur. Det pågår ju ständigt omvandlingar inom näringslivet, ibland hastigare, ibland mera långsamt. Strukturrationaliseringar har alltid förekommit, de är inte unika för vår tid. De förlöper kanske hastigare nu än tidigare, men också många gånger förut har det funnits perioder då mycket snabba och mycket ingripande omstöpningar skett under mycket kort tid. Den nu rådande konjunkturen och det tryck den utövar gör dock att förändringarna går = alldeles = särskilt snabbt. Vi satsar mycket på utbildning och omskolning, på flyttningshjälp och starthjälp, på beredskapsarbeten och på skyddad — i någon mån också på halvskyddad — verksamhet. Jag tycker man kunde satsa ännu mera på den senare. Blir människor friställda måste vi hjälpa dem med åtgärder av de här typerna. Vi måste också hjälpa dem som på olika sätt är handikappade och som alltid har svårt att få lämpligt arbete, speciellt om de har blivit friställda. Men vi vet ändå bra litet vart vi når med våra åtgärder, framför allt på lång sikt. Resultatkontrollen har hittills varit alltför litet omfattande, alltför ytlig och framför allt alltför kortsiktig för att ge några väsentliga kunskaper om effektiviteten och effekten av åtgärderna. Ännu mera är detta fallet när det gäller att bedöma betydelsen och värdet av omskolning och omflyttning av sådana som inte är friställda. Hittills har försöken att göra den bedömningen haft en mycket obetydlig omfattning. Vad har sådana åtgärder för samhällsekonomiska effekter? Om det vet vi i själva verket mycket litet. Och hurudan är egentligen effektiviteten hos det stora arbetsmarknadsverket med dess nära 4000 anställda? Också därom vet vi egentligen inte så mycket. Låt mig bara ta några exempel. Frekvensen av utförda förmedlingsuppdrag för dem som söker arbete vid arbetsförmedlingen är överraskande låg. Vid undersökningar under höstmånaderna 1967 låg frekvensen mellan 15 och 20 procent, utom för de omflyttningssökande, för vilka den låg vid 6 å 7 procent. Genom olika stickprovsundersökningar har man följt personer som fått starthjälp. Ungefär en fjärdedel av dem har lämnat den först anvisade platsen efter tre månader och omkring hälften inom ett halvår. Vill man bedöma resultatet välvilligt kan man säga att arbetstagaren introducerats på en arbetsmarknad, där han efter ett eller flera anställningsbyten kunnat få en stadigvarande sysselsättning, vilket han inte kunde få på utflyttningsorten. Men vi vet att många återvänt hem igen. Vi vet också att varje arbetsplatsbyte innebär en kostnad för företagen i form av introduktionsoch upplärningskostnader och i allmänhet också kostnader eller andra uppoffringar för individen själv. Hur mycket ger omskolningsverksamheten? Ja, här har man gjort vissa undersökningar, tidigare dock i allmänhet med alldeles för kort observationstid.

På längre sikt är resultaten mycket olika inom olika ämnesområden — inom vissa bra, inom andra mindre bra och inom somliga kanske rent av dåliga. En dålig siffra tycker jag är att av 714 personer som år 1963 fick utbildning i verkstadsoch byggnadsmetallarbete var 289 sysselsatta inom facket i december 1966. En bra siffra däremot är att av 132 som 1963 fick utbildning under rubriken Annat byggnadsarbete och anläggningsarbete var 106 sysselsatta i branschen tre år senare, alltså i december 1966. Det framgår av undersökningarna att man egentligen vet bra litet om vad utbildningen ger. Det är därför tillfredsställande att resultaten av denna verksamhet sedan detta års början är föremål för en systematisk uppföljning med hjälp av datarutiner. Då kanske vi också får veta hur många som gått igenom upprepade omskolningskurser riktade åt olika håll. Den som anordnar kurser för sådana elever kan ju vara stolt över att ha så många elever, dvs. över sin produktivitet, men inte kan verksamheten för det sägas vara effektiv. De exempel jag här angett gäller konkreta åtgärder för enskilda individer, där det ändå är ganska lätt att få fram ett siffermaterial att visa upp. Ändå kan det vara svårt att bedöma åtgärdernas betydelse ur samhällsekonomisk synpunkt. Ännu svårare är det att beräkna det samhällsekonomiska värdet av rörlighetsstimulerande åtgärder som uttryck för en viss bestämd arbetsmarknadspolitisk målsättning. Vad kostar det samhället att satsa på en ökad rörlighet, geografiskt och yrkesmässigt, som ett instrument för att nå full sysselsättning och stabilt penningvärde? Eller med andra ord: Är det riktigt att konflikten mellan full sysselsättning och stabilt penningvärde skall lösas genom användande av rörlighetsstimulerande åtgärder? Om den teorin är riktig, var går då gränsen till en icke önskvärd överrörlighet av arbetskraften? Att en sådan finns, därom fick vi goda erfarenheter under den långa högkonjunkturperiod som vi nu har lämnat. Vi har lämnat Hopp-Jerkas tid och kommit fram till Stann-Anders. Det är ett uttryck för en självbevarelsedrift i en orolig tid. Det måste vara angeläget att försöka klargöra vad de olika åtgärderna kostar och vad de ger sett ur en vidare samhällsekonomisk synpunkt. Det är sannolikt ännu svårare att ge en rättvisande bild av de totala kostnaderna och vinsterna av olika sysselsättningsskapande åtgärder, t.ex. beredskapsarbeten med deras till synes mycket höga dagskostnader. För närvarande kan detta inte beräknas med rimlig säkerhet, säger experter som har sysslat med detta ämne. Herr talman! Allt detta är frågor som vi tycker det är angeläget att få besvarade. I dagens läge är de kanske inte så betydelsefulla. I dagens läge måste vi tillgripa alla de här åtgärderna för att bispringa människor som råkat i trångmål, även om det kostar en del extra. Naturligtvis är det ändå både önskvärt och nödvändigt att använda de metoder som ger mest och kostar minst. I en balanserad ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk situation har kännedomen om de vidtagna arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas betydelse egentligen ännu större vikt. Då gäller det att förvissa sig om att man inte vidtar åtgärder som hindrar en sund utveckling som snedvrider och som är felaktiga i sina grundförutsättningar. När man vidtar arbetsmarknadsåtgärder oberoende av om arbetslöshet föreligger eller ej är det angeläget att styrningen och planeringen är riktig och att man vet vad man gör. Det kan vara svårt framför allt i en marknad med utländsk konkurrens, då förhållanden som vi inte kan påverka på ett plötsligt och oförmodat sätt kan inverka på våra förhållanden. I den organisationsutredning rörande arbetsmarknadsverket, som statskontoret har utfört i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen, försöker man finna metoder som kan ge en uppfattning om de olika åtgärdernas betydelse ur kostnadsoch intäktssynpunkt. Jag vet att det är svårt att få fram en säker bedömning i dessa frågor, men det är angeläget att undersökningarna blir utförda, och det vill vi understryka i vår reservation nr 1, till vilken jag yrkar bifall. Den utredning om arbetsmarknadsverkets organisation, som jag nyss nämnde, är intressant på många sätt. Vill man vara elak kan man säga att den är mångordig, att många saker upprepas många gånger. Man frågar sig om det kan vara ett uttryck för verkets sätt att arbeta. Det ger ett intryck av att arbetsmarknadsverket är på god väg att nå det Parkinsonska idealet för ett stort ämbetsverk, det som är helt självförsörjande i fråga om uppgifter — allt försiggår inom ämbetsverkets väggar.

Det skall bli intressant att följa den utredningens vandring genom remisskvarnarna och se vad som blir resultatet därav. Jag är övertygad om att man kan ha olika meningar om riktigheten av att dra in länsarbetsnämnderna och deras kanslier, men därmed må vara hur som helst — betydande inskränkningar i personalstyrkan torde bli möjliga. Herr talman! Detta utskottsutlåtande är försett med ett ovanligt stort antal reservationer, vilket redan har påpekats. Utlåtandet har också levererats i två upplagor. Jag vill påpeka att den senare upplagan är den riktiga, alltså den där i ett par reservationer representanter för vårt parti inte förekommer, som fallet var i det första trycket. De många reservationerna gäller i stort sett två stora huvudämnen, nämligen glesbygdsförhållandena och lokaliseringspolitiken. I de förra frågorna är enigheten stor. Som redan de föregående talarna har påpekat är skillnaden mellan utskottsmajoritetens uppfattning och innehållet i flera av reservationerna ganska liten. Man vill i reservationerna dock göra vissa särskilda påpekanden. I fråga om lokaliseringspolitiken kan det synas som om uppfattningarna vore mera olika. Jag vill erinra om vad herr Jacobsson sade för en stund sedan, nämligen att man måste konstatera att lokaliseringspolitiken hittills inte har gett så kolossalt mycket. Det kan förefalla naturligt att man under sådana förhållanden gärna vill företaga modifikationer inom lokaliseringspolitiken. I princip tycker vi nog att vi bör låta försöksverksamheten fortsätta oförändrad. Det har ju tillsatts en särskild utredning till ledning för de slutgiltiga beslut som vi skall fatta angående verksamhetens utformning. Det finns därför ett visst berättigande att avvakta resultatet av den pågående försöksverksamheten och att avvakta vad utredningen ger innan vi satsar på att försöka lappa på byggnaden i alltför hög grad. Vi har emellertid i några av frågorna markerat en särskild uppfattning. I en av våra reservationer, nämligen reservation nr 9, har vi liksom folkpartiet i en motion framfört yrkande om en ökad företagsutbildning i enlighet med vad såväl arbetsmarknadsutredningen som arbetsmarknadsstyrelsen och nu senast arbetsmarknadsstyrelseutredningen föreslagit. Herr Jacobsson var nyss inne på denna fråga, och jag skall därför inte stanna länge vid den. Jag vill bara erinra om att statsrådet inte ville biträda förslaget därför att det skulle kunna rubba kostnadsfördelningen mellan samhället och företagen. Vi menar inte heller att samhället skall träda in och bekosta vad som kan betraktas som en reguljär företagsutbildning inom företagen, men de förslag om utbildning under särskilda förhållanden, som lagts fram både av arbetsmarknadsstyrelsen och av två utredningar, borde kunna realiseras. Företagsutbildningen har obestridligen vissa fördelar framför ordinär omskolningsverksamhet. Den är billigare, den kan ske mera decentraliserat och eleverna kan i regel utgå från att utbildning inom ett företag leder över till fast anställning i företaget. Man bör ta vara på dessa fördelar. I reservation 13 begär vi utredning om avgångsbidrag för även inte avtalsbunden äldre arbetskraft av liknande art som det som nu finns på grund av kollektivavtal mellan Arbetsgivareföreningen och LO, och vi hemställer om att KSA-utredningen skall ta hand om den utredningen. Slutligen biträder vi också yrkandet om en parlamentarisk utredning av hela det stora problemkomplex som gäller glesbygderna. Också när det gäller glesbygderna måste ju den primära uppgiften vara att förstärka näringslivet inom glesbygden. Men det gäller också att utforma den samhälleliga servicen, de kollektiva trafikmedlen, vägväsendet, skolförhållandena, hälsooch sjukvården osv. så att de som bor i glesbygderna kan tillfredsställas. Vi konstaterar att en arbetsgrupp för dessa frågor tillsatts inom Kungl. Maj:ts kansli, men vi anser att dessa frågor är av så pass stor vikt och betydelse, såväl i ett kortsiktigt som framför allt i ett långsiktigt perspektiv, att det bebövs en parlamentarisk utredning för att ta hand om dem. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer, under vilka mitt namn finns. De är reservationerna 1, 9, 13 och 19.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken och det som närmast anknyter till den har i år kommit att stå i centrum. Statsutskottets tredje avdelning har till behandling haft inte mindre än ett 50 tal motionspar, och till utlåtandet är fogade 23 motiverade och två blanka reservationer. Talesmännen för reservanterna har bidragit med vad man skulle kunna kalla för var sin katalogaria, vari de har motiverat sina reservationer. Det kanske kan vara angeläget att även en representant för utskottsmajoriteten i någon mån gör en genomgång av de uppfattningar som ligger bakom majoritetens ställningstaganden. Beträffande utlåtandets arbetsmarknadsavsnitt bör först konstateras, att de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna inte har föranlett några principmotioner eller reservationer. De voteringar, som vi senare kommer att stå inför, gäller frågor om hanteringen i vissa situationer av de givna arbetsmarknadspolitiska instrumenten. Såsom ett undantag från den regeln kan kanske anses den första reservationen av utskottets högerledamöter om en analys av arbetsmarknadsåtgärderna. Jag vill för min del inte bestrida att en effektivitetsanalys är angelägen, utan tvärtom. Vad vi får votera om är emellertid inte detta utan om huruvida det finns något skäl att göra ett riksdagsuttalande i en fråga, där så mycket är på gång i motionärernas syfte. Det rör sig dock om mycket invecklade och delvis outredda sammanhang. Utskottsmajoriteten anser att riksdagen inte behöver tillkännage för Kungl. Maj:t vad alla vet att Kungl. Maj:t redan har beaktat. Förslag som rör hur medlen för beredskapsarbeten skall användas ges i mittenpartireservationerna 2, 3, 4, 5 och 6. Reservationen om naturvårdsarbeten såsom objekt för beredskapsarbeten förefaller mig helt onödig, eftersom propositionen ju går längre än de motioner som reservationen skall stödja. Reservationens egentliga syfte tycks vara att utgöra en plattform för till intet förpliktande uttalanden i motiveringen, där man förgäves efterlyser något konstruktivt realförslag. Reservation 3 om industribyggnaderna är en gammal bekant, som egentligen är en reservation mot de av riksdagen antagna riktlinjerna för att dra en gräns mellan användningen av anslag i arbetsmarknadssyfte och anslag i lokaliseringssyfte. Inga nya motiv anföres i årets reservation. Reservation 4 om en upprustning i glesbygder kan jag inte finna i sak på något sätt avvikande från majoritetens uttalande. Om man noterar att reservanterna inte har anmält avvikande me ning mot de allmänna riktlinjerna för beredskapsarbetenas användning, kvarstår även här bara ett uttalande, där ordet glesbygd ingår såsom den mest väsentliga beståndsdelen. I fråga om beredskapsarbeten på jordbruk och skogsbruk tycks mittenpartireservationen 5 inte innebära någon avvikelse från majoritetens bedömning. Den del som rör byggnadsarbeten på småbruk får anses innebära att stödformer ur arbetsmarknadspolitikens arsenal tillgrips för ett jordbruksstöd i ny kapprock. Syftet är ju enligt reservationen att få en annan driftinriktning. Redan av det skälet har utskottet inte kunnat biträda tankegångarna. Härtill kommer ovissheten om avsikten är att denne småbrukare, sedan grundförbättringen utförts, skall avstå från det särskilda kontanta stöd som kammaren skall besluta om på fredag, då vi kommer att behandla det s.k. äldrestödet. Reservationen om vägarbeten är också en gammal bekant som återkommer i mer eller mindre lokal tappning varje år. I den frågan vill jag bara än en gång erinra om att fullständig enighet råder i de allmänna riktlinjerna för beredskapsarbetena om att dessa bör fogas in i utvecklingsplanerna. Flyttningsbidrag till nyutbildade i större utsträckning än som redan nu medges förordas i folkpartireservationen 7. Majoriteten, inklusive centern, har här ansett att rörlighetsstimulans även i denna form inte generellt erfordras för denna grupp. Av det skälet och därför att syftet med dessa bidrag inte primärt är att tillgodose några andra intressen kan det inte finnas skäl att tillgodose det kravet. Mittenpartierna förespråkar vidare att näringshjälpens maximibelopp skall höjas från 12 000 till 15 000 kronor även då det gäller bidrag och räntefritt lån. På denna punkt bör vad departementschefen anfört i propositionen, bl.a. om att det genomsnittliga bidragsbeloppet för andra fall än kiosker ligger på 9 000 kronor, vara tillräckligt skäl för utskottets ståndpunkt. Förslaget om statsbidrag till företagsutbildning har samlat reservanter från samtliga borgerliga partier. I fråga om lokaliseringsutbildning pågår en försöksverksamhet som nu omfattar ungefär 15 procent av utbildningsverksamheten. Majoriteten har i detta fall kvar sina farhågor från år 1966 att det kan bli tal om ett bidrag till företagens interna utbildning och att principerna om ansvarsfördelningen mellan samhälle och företag kan komma att rubbas. En begäran om översyn av inkomstprövningen för bl.a. gift kvinnas grundbidrag för omskolning finns i reservation 10, signerad av mittenpartierna. Majoriteten har beaktat det av den vidgade arbetsmarknadsutbildningen ökade ansvarsbehovet för arbetsmarknadspolitiken med 10 procent och även beaktat den av Kungl. Maj:t föreslagna höjningen av grundbidraget. Ställningstagandet måste bli en fråga om prioritering av åtgärder.

Genom yrkandets konstruktion har man undgått att behöva täcka kostnaderna. Utvidgningens konsekvenser har inte belysts i motionerna. Vidgningen till jordbrukare m.fl. har fått karaktären av ett kontantstöd till partiellt arbetslösa och sålunda ett alternativ till KSA-stödet. De generösa regler som föreslås för KSA stödet och som skall behandlas senare av kammaren gör i många av de avsedda fallen alternativet helt onödigt. ökat stöd i vissa glesbygdsområden visar sig vid granskning endast innebära ett understrykande av angelägenheten att öka stödet utöver normalramen där så är motiverat. Detta har skett vid många tillfällen. Inrikesministern har tidigare redovisat fall där ett sådant ökat stöd erbjudits men inte accepterats. Stödets geografiska avgränsning behandlas i reservation 16, som närmast tycks innebära att man förordar en försöksverksamhet. Möjlighet att gå utanför stödområdet är redan lagd i Kungl. Maj:ts hand och har använts i så stor utsträckning att cirka 22 procent av pengarna och omkring 30 procent av de avsedda = sysselsättningstillfällena fallit utanför stödområdet. Jag kan inte se annat än att inte blott motionerna utan även reservationen i sak är tillgodosedda. Om det ligger en särskild avsedd inriktning i påpekandet att de nämnda insatserna varit punktinsatser, så vågar jag väl utgå från att motionärerna ändå inte syftar till en jämn fördelning av insatserna efter invånarantal. Reservationerna 17 och 18 avser rörelsekapital i stödunderlaget och stöd till servicenäringar. Majoriteten har framhållit stödets syfte — att övervinna ett initialmotstånd med målet att få ett starkt och konkurrenskraftigt företag. Det bör betonas att frågan fortfarande gäller utformningen i den pågående försöksverksamheten. Ett variabelt stödbelopp kan bestämmas redan med gällande beräkning av stödunderlaget. I fråga om servicenäringarna bör det noteras, som i reservationerna, att det problemet kan komma att tas upp av lokaliseringsutredningen. «Något egentligt motiv redovisas inte av reservanterna, och framför allt sägs ingenting om vilket befolkningsunderlag som beräknas behöva denna service; jag återkommer strax till servicefrågan ur glesbygdssynpunkt. Glesbygdsavsnittet i utlåtandet har föranlett den gemensamma borgerliga reservationen nr 19, som innehåller förslag beträffande utredning om glesbygdsfrågorna. Motiveringen, som samtidigt utgör något av ett program, är i vissa avseenden litet kluven. Emellertid kan jag först konstatera att enighet med majoriteten har uttryckts i frågan om att insatser krävs för att de, som blir kvar i en bygd efter strukturpåkallade flyttningar, skall få en godtagbar service trots det vikande befolkningsunderlaget. Här får även statliga insatser anses påkallade och kan motiveras redan med den självklara skyldigheten att samhället skall betala kostnaderna för att få vinsterna av den anpassade och ökade produktionen. Det bör emellertid klaras ut bättre vad reservanterna ytterligare vill. En lokaliseringspolitik som den nuvarande försöksverksamheten = tillgodoser ju ett flertal av de syften som förespråkas i reservationen. Motionärerna stryker under det självklara i att stödet inriktas på tätorter i glesbygder. Frågan är om inte kärnan återfinnes på den punkt där majoritet och reservanter också är eniga, nämligen att lokaliseringsförutsättningarna måste klaras ut. Det pågående = regionala planeringsarbetet måste bli grunden för vidare diskussioner i denna fråga om den inte skall förlora sig i ett ogripbart töcken. Dessa problem tycks vara på väg att redas upp. Det primära är att konkreta utvecklingsplaner kan diskuteras. Med utgångspunkt i detta finns det alla skäl att tro att de praktiska greppen på den samhälleliga servicens utformning kan lösas. En parlamentarisk utredning på de direktiv som reservationen kan anses innehålla kan inte vara det rätta sättet att nå en verklig lösning. Enligt uppgifter från inrikesdepartementet har ännu inget realistiskt lokaliseringsprojekt behövt avvisas på grund av för små låneramar eller otillräckliga lokaliseringsbidrag. Det är alltså inte pengarna som fattas för att locka företag att lokalisera sig i industrifattiga orter. Man frågar sig då vad som därutöver är att göra för att få industrier till dessa orter. Vi har sagt — och på den punkten har inga delade meningar rått i riksdagen — att vi inte är beredda att tvinga företag att etablera sig inom vissa regioner eller orter. Jag har trott att vi var överens på den punkten, men nu börjar jag faktiskt tvivla. Den som noga läser centerpartiets motion och hör på centerpartiets talare, inte minst ute i bygderna, får en känsla av att man på det hållet är på glid mot en dirigering av näringslivet. Och nu vill jag ha svar på frågan: Är centerpartiet berett att gå över till en dirigering av företag till industrifattiga orter? I fråga om medelsanvisningarna har jag att hänvisa till utlåtandet. Såvitt rör folkpartireservationen nr 20 vill jag erinra om den teknik som används, med ett lånebeviljande utöver ramarna för att få en jämn spridning av medelsanvändningen och inte av beslutstakten under femårsperioden. Centerpartireservationen 20 b får väl i första hand anses mera som ett försök att sammanfatta en målsättning i penningbelopp än en på efterfrågesitautionen grundad beräkning. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Avdelningsordföranden och utskottets ärade talesman var mycket, jag skulle nästan vilja säga, timid i dag. Och det lovar ju gott. Emellertid berörde herr Birger Andersson några punkter som jag gärna skulle vilja ta upp vid detta tillfälle. Först och främst gäller det »katalogarian», som jag tror var ett försök av herr Birger Andersson att få något slags poäng på sitt yttrande. Jag tycker det var rätt onödigt, men det kanske han själv upptäcker sedan. Ang.

Det kan inte vara något fel att riksdagen uttalar en klar mening om de frågor som behandlas i denna reservation, nämligen upprustningen i glesbygderna.

Jag tror visst att vi vill det bästa på alla håll. Skillnaden är egentligen den att oppositionspartierna inte tror på regeringen lika starkt som herr Birger Andersson, och det är väl naturligt. I fråga om reservation 6 beträffande vägarbeten var herr Birger Andersson inne på ungefär samma argumentering, att regeringen och utskottsmajoriteten vet bäst. Vi ser det inte alla gånger riktigt på det sättet, herr Birger Andersson. Den regering som sitter i dag har visst gjort mycket gott, och visst kan man säga att den haft stora förtjänster i vissa sammanhang. Men fördenskull behöver vi ju inte slänga blommor till regeringen i alla möjliga sammanhang. När det gäller reservation 8 om näringshjälpens maximibelopp tycker jag att den argumentering herr Birger Andersson försökte föra står sig mycket illa. Petita från arbetsmarknadsstyrelsen lyder på 15000 i maximibelopp, och det har vår motion och reservationen följt upp. Något litet troddé jag att arbetsmarknadsstyrelsen också begrep. Sedan talade herr Birger Andersson ganska mycket om reservation 19, och han var egentligen mycket vänlig. Han sade att det var ett helt program, och han tillskrev centerpartiet det programmet. Jag tackar för detta. Men vi kan inte nonchalera de glesbygdsproblem vi har här i landet. Jag tycker att det allra allvarligaste i detta utlåtande är det som handlar om vad man vill göra med och i glesbygderna. Jag trodde faktiskt att herr Birger Andersson, som kommer från Tidaholm, hade förståelse för det.

Vid närmare eftertanke inser nog herr Birger Andersson att vi måste ägna denna fråga stor uppmärksamhet. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja säga några ord till herr Birger Andersson. Han sade att vi ropar på dirigering. Vi har redan så mycket dirigering i detta land att det räcker en bra stund. Men jag anser fortfarande — och där hoppas jag verkligen att herr Birger Andersson och jag är på samma linje — att samhället har ett ansvar för de mycket viktiga frågor som vi debatterar i dag.

Herr talman! Jag konstaterar också att herr Birger Andersson var mycket stillsam i tonen. Det har inte varit fråga om någon häftig polemik från hans sida — och inte heller från vår sida när vi har talat för våra reservationer rörande en del av de problem det här gäller. Jag vill bara göra ett par repliker. Herr Birger Andersson sade att det är så mycket utredningsarbete på gång i fråga om effekten och effektiviteten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna att det därför är alldeles onödigt att vi gör ett påpekande om den saken. Jag erkänner att mycket är på gång. Hittills rör utredningarna emellertid framför allt de metoder, som man skall kunna använda för att nå fram till någon kunskap i dessa frågor. Jag är rädd att man stannar vid det och att man drunknar i sina försök att finna sådana. Vi blir rädda för det när vi ser den tegelstensvolym som handlar om detta. Därför tycker jag att det är angeläget att understryka, att man inte skall stanna bara vid dessa förberedande utredningar, utan försöka komma fram till mera bestämda uppfattningar. Vidare sade herr Birger Andersson att det är angeläget att samhället inte bekostar en normal företagsutbildning — jag kan inte ordagrant återge vad han sade, men det var väl ungefär innebörden. Också den frågan diskuteras inte minst i arbetsmarknadsutredningens utlåtande. Men man gör där sådana bestämda avgränsningar i fråga om användningsområdet av statsunderstödd företagsutbildning, att det inte kan anses vara någon svårighet att finna en linje därvidlag. Slutligen vill jag bara säga att glesbygdsfrågorna är viktiga frågor, som omfattar en stor del av befolkningen i landet och som gäller många områden. Det är därför mycket angeläget att de får bli föremål för en utredning, som inte bara utförs av specialister inom departementet, utan där även parlamentariker får vara med.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till avdelningsordförandens anförande här får jag säga, att det väl inte är så stor anledning att gå i polemik mot honom. Han har — som vi kunde vänta — inte lyckats finna några brister i propositionen, och han har inte kunnat finna några förtjänster i motionerna och i reservationerna. Det är ståndpunkter som väl har utkristalliserats redan under utskottsarbetet, och det är i och för sig inte överraskande. Det är väl också i viss mån meningslöst att diskutera om motionärernas och reservanternas syften har blivit tillgodosedda, vilket herr Birger Andersson menar att de blivit i de flesta fall. Men när han samtidigt polemiserar mot motionerna och reservationerna och ändock menar, att de däri framförda synpunkterna blivit tillgodosedda, ligger det en viss motsättning i detta. Där är det inte så lätt att följa med. : Jag skall inte gå in på den argumentering han för i de olika punkterna. Dessa har vi diskuterat i avdelningen och kommit fram till olika ståndpunkter. De är motiverade i reservationerna, och vi har i viss mån försökt att ytterligare motivera dem i de inledningsanföranden som vi har hållit här. Herr Birger Andersson säger beträffande reservation 3, som jag ändå måste beröra parentetiskt, att den »går mot de av riksdagen fastlagda riktlinjerna». Där har vi kanske i någon mån en kärnpunkt i hela denna diskussion. Av riksdagen fastlagda riktlinjer är väl inte någonting som skall vara för alla tider gällande. Och det kan inte vara något fel att gå emot riktlinjer som man egentligen aldrig har anslutit sig till, vilket herr Birger Andersson torde vara väl medveten om är fallet med en hel del av de punkter, som vi här diskuterar. Sedan säger herr Birger Andersson beträffande låneramarna, såvitt jag förstår, att han inte bestrider att det belopp som vi föreslår — alltså 900 miljoner kronor — kan vara erforderligt under den här försöksperioden, men han menar att man kan gå till väga som man hittills har gjort och fylla ut beloppet i den mån som det visar sig erforderligt. Jag tror nog att det är riktigare och tryggare och bättre att man kan hålla sig inom en viss så långt möjligt i förhand fastlagd ram i det här avseendet. Jag vill avslutningsvis säga beträffande glesbygdsproblemen, som vi har så väldigt lätt att komma in på, att det naturligtvis är frågor som är av oerhört stor betydelse för de bygder som speciellt berörs av dem. Men jag tror heller inte att vi skall glömma att det är frågor som också är av mycket stor betydelse för de storstadsområden och de tätortsområden, som mer eller mind re indirekt berörs av de lösningar som vi i det här avseendet kan lyckas åstadkomma.

Herr talman! Jag blev litet förvånad när herr Nils-Eric Gustafsson först prisade mig för att vara timid, därefter för att jag brukar vara generös, men slutade med att jag förhånat oppositionen. Det var ju olika saker att välja på — man får tydligen stryka det som inte passar. Samme talare ville nästan göra gällande att jag skulle ha begärt att oppositionen skulle strö 10 000 röda rosor framför fötterna på regeringen. Det har jag aldrig begärt! Jag tror att den dagen oppositionen kommer med blommor till regeringen skulle man verkligen bekymrat undra vad regeringen egentligen hade gjort för fel. Här har från oppositionens sida nu prisats i vissa fall arbetsmarknadsstyrelsen. Det är i och för sig bra. Men det är inte så förfärligt många år sedan arbetsmarknadsstyrelsen ansågs vara maktfullkomlig, var den som regerade landet, var den som skulle hållas kort, och då vi från den riktning jag företräder fick slåss för att få till stånd en upprustning av arbetsmarknadsverket. Men nu har t.o.m. högern kommit att anamma denna hastigt påkomna mittenpartivälvilja emot arbetsmarknadsstyrelsen, så man får ytterligare en schlager i tankarna »Det börjar verka kärlek, banne mig». Det har här framhållits, att vi inte skall nonchalera glesbygderna. Jag vill fråga: Vem har gjort det? Även vi som tillhör majoriteten har ansett att glesbygderna skall få det stöd, som är möjligt att ge, men att man inte skall dirigera över näringar till bygder som inte kan uppbära dem. Och jag sade ju tidigare i en fråga som jag ställde till centerpartiet, att än har icke något företag som har hemställt om att bli lokaliserat till den eller den bygden förvägrats detta. Man kan inte tvinga företag att slå sig ned i bygder där de inte kan existera. Jag kan också meddela — om jag nu skall avslöja någonting — att när detta diskuterades i statsutskottets tredje avdelning blev vi så småningom överens om att det här måste gälla orter som är något så när bärkraftiga, exempelvis i inre Norrland, låt oss säga Vilhelmina, Åsele och liknande. Och det är klart: på dessa orter skall vi satsa i den mån det är möjligt. Vi har väl alla samma intresse av att verka för glesbygderna, om man nu med glesbygd menar något så när bärkraftiga orter i glest befolkade län.

Herr talman! Herr Birger Andersson sade att vi nu uppskattar arbetsmarknadsverket — vi hade förut kritiserat det, men nu har vi närmat oss det så mycket, att det »verkade kärlek», sade han. Jag vet inte om det är riktigt. Jag sade om arbetsmarknadsverket, att det föreföll som om det var på god väg att bli ett ideal för det Parkinsonska systemet, ett sådant där stort ämbetsverk som är fullt sysselsatt med sina egna uppgifter utan att det blir någon effekt utåt. Det är ju ett rätt kritiskt omdöme såvitt jag kan förstå. Jag sade visserligen att just i det läge vari vi befinner oss, så behövs det att vi vidtar alla åtgärder av arbetsmarknadspolitisk art, därför att vi måste hjälpa folk som har kommit i en besvärlig situation. Men jag sade att det är angeläget att använda de metoder, som kostar minst och ger mest, och att det därför är angeläget att vi får en värdering av vad dessa åtgärder ger. Jag sade också, att i ett läge, då det är balans på arbetsmarknaden, är det ännu mera angeläget att man verkligen vet vad man gör med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det är därför som vi anser att den utredning som det talas om i den första reservationen är så oerhört viktig. Vi måste ju veta att man gör vettiga saker, och inte tokiga. Och det är vi inte säkra på att man alltid gör.
Herr talman! Jag skall inte dra in vare sig Claes-Göran Hederström eller Peter Himmelstrand i debatten, även om deras schlagerlåt har blivit omnämnd här. Jag tror att den här frågan är litet för allvarlig för att alls göra det. Jag konstaterar emellertid att jag av herr Birger Andersson icke har fått något svar när det gäller arbetsmarknadsstyrelsens petita i förhållande till reservationen nr 8 om maximibeloppet. Jag vill vidare säga till herr Birger Andersson, att mitt uttalande om hans generositet inte hänförde sig till utskottsarbetet. Vidare vill jag säga att jag betvivlar herr Birger Anderssons upplysning här om att inget företag har förvägrats lokaliseringsstöd. Jag bor ganska nära en plats som heter Mjödvattnet.

Herr talman! Herr Nils-Eric Gustafsson nämnde nyss Mjödvattnet, men jag måste ändå ge herr Birger Andersson rätt när han säger att inget företag har blivit nekat lokaliseringsbidrag på grund av brist på medel. Det gäller också i fallet Mjödvattnet. Det blir en annan bedömning om man skall bevilja lokaliseringsstöd eller inte med hänsyn till företagets ekonomiska eller andra förutsättningar, men vi behöver inte ta upp det problemet nu. Det var dock en polemik som inte träffade rätt. I övrigt tycker jag, herr talman, att debatten hittills har varit mycket balanserad. Det är klart att vissa överdrifter eller överbetoningar förekommer, och det är väl inte överraskande om herr Kaijser svarar för en del av dem, Jag har ofta med stor förnöjsamhet lyssnat till herr Kaijser och iakttagit att han har ett visst sinne för överdrifter. Framför allt kommer det till uttryck när han frammanar bilden av det inledande 30-talets arbetslöshet jämfört med den situation vi nu upplever. Herr Kaijser är, vet jag, tillräckligt gammal för att erinra sig förhållandena då. Det finns ingen anledning att fördjupa sig i dem, och det är klart att problemen är annorlunda nu. Då var 30 procent av det totala antalet industriarbetare arbetslösa och nu rör det sig om siffror om 2,5 till 3 procent inskrivna arbetslösa vid arbetslöshetskassorna. Kort uttryckt har vi under den gångna vinterns konjunktursvacka haft en arbetslöshet som bara med en dryg halv procent har legat över den de senaste åren och någon procent över den arbetslöshet vi hade under högkonjunkturåren 1962 fram till 1965. Det är det som problemet rör sig om. Då säger herrarna här, att arbetslösheten är större, eftersom vi inte som arbetslösa redovisar dem som är sysselsatta i beredskapsarbeten eller går på omskolningskurser osv. Ja, det är alltid svårt att göra jämförelser, men jag förmodar att det finns de som gärna vill göra det. Vi kan t.ex. se på den arbetslöshet som rådde åren 1957 till 1959. Det går inte att i dag redovisa den dolda arbetslöshet som fanns då. Hur många tusental för att inte säga tiotusental av småbrukare i skogslänen var inte arbetslösa halva året i väntan på arbetstillfällen då? Hur många av dem som i dag är mer eller mindre bortrationaliserade har inte gått över till andra uppgifter, lämnat sina småbruk eller sökt klara sig på annat sätt? Hur många av de handikappade och svårplacerade, som vi i dag har i skyddad sysselsättning och i andra uppgifter, såsom speciella beredskapsarbeten, till en omfattning av 10 000—1535 000, saknade inte arbete un der senare delen av 5350-talet? Flertalet, vågar jag säga! De fanns inte med i någon form av statistik. Det var säkert åtskilliga tiotusental människor. Det är således svårt att göra jämförelser.

Jag vågar hävda att det är alltigenom viktiga uppgifter som nu utförs. Jag skulle vilja göra en jämförelse. Om det på en ort byggs en industri eller investeras i nya maskiner med användande av investeringsfondsmedel, avstår samhället från en del av den skatt som eljest skulle tas ut. Säg att det däri ligger en subvention eller en dold favör som kan beräknas till 20 eller 25 procent. Vad är det för skillnad mellan detta industriarbete och om man på samma ort har beredskapsarbete, som kan bestå i byggandet av medborgarhus eller något annat objekt — det förekommer — till vilket kommunen får 25 eller 30 procent i statsbidrag? Varför får kommunen statsbidrag i detta fall? Därför att den bygger vid en tidpunkt då det ur samhällets synpunkt är angeläget för att hålla tillbaka arbetslösheten — alltså precis samma motiv som gäller då = investeringsfondsmedlen släpps fria. Vad är det då för skillnad mellan byggnadsarbetaren som är med om att uppföra medborgarhuset och den som är med om att uppföra industribyggnaden? Naturligtvis är det ingen skillnad. Jag tycker därför att det är litet grand av överdrifter när man säger att vår arbetslöshet är mycket större. Låt oss vara överens om att vi befunnit oss i en konjunktursvacka, där den moderna arbetsmarknadspolitiken har prö vats, med alla de medel som man har till förfogande och med en utvidgning också till nya inslag i arsenalen, vilket har visat sig gångbart. Hur är då den situation som vi har just nu? Det förefaller som om man, när man nu tar del av redovisningen av arbetslösheten i mitten av april kände tveksamhet inför de uppgifter som lämnats eller också inte vill vara med om att känna en viss glädje över att konjunkturen nu ändå tycks ha vänt. Nog är det väl för oss alla av utomordentlig glädje om det är så. Vi hoppas att det är det, och det är mycket i den nuvarande utvecklingsbilden som tyder på det. Herr talman! Jag skall lämna ett par siffror ur arbetslöshetsstatistiken, som jag tycker är alldeles speciellt intressanta. Vi hade alltså i april ungefär 43 000 arbetslösa. Det är 8600 mindre än i mars. Men var är arbetslösheten lokaliserad och var har vi det största antalet lediga platser? Från mars till april har antalet lediga platser också ökat, med ungefärligen 7 000. Detta gör bilden rätt intressant. I storstadslänen hade vi i mitten av april ungefär 6 000 fler lediga platser än antalet arbetslösa. Det var i det närmaste två lediga platser på varje arbetslös.

Ingen skall nu dra den slutsatsen att jag menar att de arbetslösa bara kan gå in och ta de lediga platserna. Tyvärr är det inte så. Men detta ger ändå en bild av läget. Hur är det då i skogslänen? Ärade kammarledamöter, där har vi sex arbetslösa per ledig plats. Vi har 18 000 arbetslösa och 3 600 lediga platser. Vad är det då som har hänt och vad är det som håller på att hända i vårt land liksom i en rad andra länder? Vi kan ställa frågan: Vilka uppgiftsområden är det som främst efterfrågar arbetskraft, och vilka typer av arbeten döljer sig bakom uttrycket lediga platser? Ja, det är några industriplatser, men det gäller framför allt serviceområdet eller tjänstesektorn. Det är självfallet att den senare dominerar i våra storstadsområden. Det är vårdområdet, handel, kommunikation, administration, det är vaktuppgifter, det är taxichaufförer i Stockholm och en rad av andra uppgiftsområden. Det är sektorer inom vårt arbetsliv som har vuxit starkt under de senaste årtiondena och som, av alla tecken att döma, kommer att växa under den tid som ligger framför oss. Det är inga tillfälligheter. Det svarar mot en klar och uttrycklig trend i vår utveckling. Det ser vi inte minst på det förhållandet, att vår produktion ökar. Vår produktion ökade även under den konjunktursvacka som vi upplevde i fjol med något över 2 procent. Det var en låg ökning, men det är ändå en ökningstakt som inte är föraktlig. Vi har samtidigt att notera att vi har ett avtagande behov av arbetskraft inom den egentliga industrin, och det är en utveckling som kommer att fortsätta. Det finns all anledning att räkna med att en rationellare och en effektivare industri kommer att få möjligheter att framställa mera produkter med användande av mindre arbetskraft. Låt oss vara överens om att även om man inom verkstadsindustrin kommer att få ökande beställningar och ökad orderingång kommer det inte inom de närmaste månaderna att bli ett allmänt sug efter ny arbetskraft, därför att det finns en inbyggd kapacitet som i första hand kommer att utnyttjas. Det måste, herr talman, vara på det sättet. Hur skulle vi eljest kunna klara konkurrensen med utländska företag? Hur skulle vår industri ute på världs marknaden med en efter hand växande hårdare konkurrens eljest ha kunnat klara uppgiften att sälja de varor som vi producerar? Detta framgår också av andra statistiska redovisningar, som är gjorda inte minst därför att man från borgerligt håll ofta säger att den kostnadsutveckling som vi har haft är rent förödande för våra möjligheter att hävda oss ute på världsmarknaden. Det finns anledning, vill jag säga, att taga alla sådana bedömningar med en viss försiktighet. Låt oss inte på något sätt nonchalera kostnadsproblemet! Men låt oss göra rättvisande undersökningar. Hur är det med lönekostnaderna och deras utveckling och produktiviteten? Avgörande är ju slutgiltigt produktiviteten, dvs. framställd vara med användande av arbetskraft. I det fallet visar det sig att även under det 1960 tal, som nu ligger bakom oss, har Sverige den lägsta kostnadsutvecklingen, alltså då det gäller lönekostnaden per produktenhet. Den brittiska industrin hade en kostnadsökning av 27 procent från 1960 till 1966. Den norska industrin hade samtidigt en kostnadsökning med 23 procent, den västtyska med 20 procent under det att den svenska industrin redovisade en motsvarande kostnadsökning med 13 procent. Man kan säga att däri ligger förklaringen till vårt konkurrensläge. Det säger oss emellertid också, att vi måste fortsätta att investera i nya maskiner, i ny teknik och i utbildning av vår arbetskraft för att vi skall kunna hålla positionerna ute på världsmarknaden. Det finns ytterligare en sak, herr talman, som jag gärna vill anföra, när vi diskuterar arbetslöshet och dess omfattning, nämligen arbetslöshetstidens längd. Det är att observera att 75 procent av de arbetslösa har en arbetslöshetstid, som understiger tre månader.

Ofta tappar man bort dessa siffror eller glömmer dem. Det är i det sammanhanget man skall beakta siffran för arbetstidens längd. Omsättningen är alltså stor, trots att vi har ett relativt stort antal arbetslösa. Jag vill inte ett ögonblick med detta söka skymma eller föra bort problemet om de svårigheter som drabbar den enskilda människan, den som är arbetslös. Svårigheterna är stora, och det finns all anledning för oss att noggrant uppmärksamma vad som kan göras för att hjälpa dessa människor. Jag har velat framhålla detta om arbetslöshetstidens längd också för att i det sammanhanget nämna arbetslöshetskassornas utomordentliga betydelse. De får ta de första stötarna och de får bära ansvaret under de första veckorna och månaderna, vilket ger den som har blivit arbetslös något rådrum för övervägande om vad han skall göra i diskussion med vår arbetstmarknadspersonal. Om jag då gör en snabb konjunkturbedömning, skulle jag i likhet med andra företrädare för regeringen vilja säga, att de flesta tecken tyder på att vi har passerat botten av en konjunkturnedgång och nu är på väg uppåt. Den allmänna politiken måste anpassas med hänsyn till detta. Jag vill gärna framhålla att det, när man bedömer om generella åtgärder skall vidtagas, är angeläget att man angriper det problemet med den allra största försiktighet. Jag har redovisat att vi i storstadslänen, som befolkningsmässigt är utomordentligt viktiga, i dag har nära två lediga platser per arbetslös. Det behöver inte gå lång tid, förrän vi är inne i en utveckling, där vi närmar oss situationen i mitten av 1960 talet. Jag hoppas att vi inte kommer dithän, att vi har 11 lediga platser att erbjuda en arbetslös, ty då befinner vi oss i en situation, som är svår att bemästra med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Vi måste alltså nu mycket noggrant följa kostnadsutvecklingen, så att ingenting händer som medför att vi får en ökad kostnadsbelastning, dvs. inflatoriska verkningar. Då kommer naturligtvis frågan: Vad kan vi göra? Herr Gustafsson i Byske och andra kommer att säga, att en aktivare lokaliseringspolitik betyder en del. Ja, det gör den, och vi har nu prövat den metoden. Jag tycker att vi skall vara överens om att lokaliseringspolitiken har visat sig ha möjlighet. Den kan i dag tyvärr inte vara lika aktiv, ty vi har inte längre en mängd företag, som står beredda att diskutera omlokalisering eller nyetablering eller företagsledare med idéer och uppslag för en produktiv verksamhet. Det är möjligt att vi med en uppåtgående konjunktur får ett större antal företag. Det hoppas vi, och vi börjar redan märka tendenser härtill — det skulle jag gärna vilja framhålla. Och vi får tillfälle att tala med flera. Genom en sådan lokaliseringspolitisk verksamhet kan man naturligtvis åstadkomma en del. Låt mig bara helt kort säga, att det som har skett ändå har inneburit att ungefär 25 000 nya sysselsättningsplatser har tillskapats. Alla företag är inte färdiga. En del av företagen är under utveckling. Konjunktursvackan har kommit att innebära att man fått skjuta på en del av de nyanställningar som är avsedda, men i princip har lokaliseringspolitiken givit dessa resultat. De indirekta verkningarna är ungefär hälften av detta. Vi har kanske påverkat sysselsättningen för 40 000 människor, och framför allt gäller detta i Norrland. Det betyder en stabilare befolkningsutveckling i de norrländska länen, men läget är ändå inte bra. Mina siffror nyss om situationen i skogslänen visar de betydande svårigheter vi står inför. Att det sker omflyttning inom länen känner alla till, som sysslar med dessa problem, och den ställer också anspråk på vår arbetismarknadspolitik. Omskolningspolitiken, så ofta diskuterad, tillhör de utomordentligt viktiga uppgifter som samhället måste ta på sig för att bereda de många arbetslösa möjligheter till en utbildning som möjliggör för dem att ta en del av de arbeten som är lediga. Om de inte kan ta dessa arbeten därför att de tycker att de är för gamla för omskolning och för att flytta på sig, så måste vi ge dem ett effektivt ekonomiskt stöd. Men ungdomen måste inriktas på de nya uppgifterna, och där har vi alltså arbetsmarknadspolitikens möjligheter i nuet och för framtiden. Det är inte en konjunktursvackas stora problem att vi måste ordna omskolningen, utan det är en kontinuerlig verksamhet som vi måste vara beredda, oavsett konjunkturläget, att söka ombesörja i så stor omfattning som möjligt. Jag har sagt att de åtgärder som vidtagits under vintermånaderna är de längst gående åtgärder som någonsin har förekommit. Det är obestridligt att de stimulerat sysselsättningen. Jag tror att åtgärderna direkt har resulterat i sysselsättning och utkomst för omkring 120 000 människor, framför allt under den senaste tolvmånadersperioden. Jag har nämnt att en del nya inslag har prövats och visat sig ha god effekt — kommunernas möjligheter att tidigarelägga sina beställningar, industriernas möjligheter att använda investeringsfonderna för uppbyggnad av lager, de direkta beställningarna till verkstadsindustrin, för att nu nämna några. Det är möjligt att verkningarna av en del av dessa åtgärder kommer att göra sig märkbara också under de närmaste månaderna. Och vi bedömer inte detta som en olägenhet. Det visar sig ju att inom metallbranschen kvarstår en arbetslöshet som är större än på länge. Vidare torde, som jag sade nyss, en i företagen inbyggd kapacitet komma att tas i anspråk utan att därför kräva mer arbetskraft. Regeringen har därför i samråd med arbetsmarknadsmyndigheterna bedömt läget så att ytterligare åtgärder från samhällets sida är erforderliga för att ge garantier för mera arbete under nästa vinter. Även om, som jag nyss sade, vi räknar med att ha passerat botten i en konjunktursvacka och är på väg uppåt, så kan det ta längre tid än man kanske beräknat tidigare, innan vi har nått ett läge som är väsentligt annorlunda. Vi måste också observera den mycket ökade produktiviteten, både i den egentliga industrin och i byggnadsindustrin. I fråga om byggnadsindustrin ser vi inga olägenheter av att redan nu meddela besked om att investeringsfonderna kommer att stå till förfogande för industrins byggverksamhet under kommande vinter och likaså för maskininvesteringar. Det är nödvändigt med båda delarna. Vi måste söka påverka industrin till en ökad investeringstakt, inte minst med hänsyn till konkurrensproblemen. Investeringsfondernas = frisläppande redan nu sker också mot bakgrunden av att vi räknar med att effekterna skall bli ganska omedelbara. De företag som vet att de får använda investeringsfonderna för att göra en maskininvestering kan lägga ut sina beställningar redan under de närmaste veckorna, och det betyder att effekten på verkstadsindustrin kan komma ganska så snabbt. Skulle det vid en närmare analys av arbetslöshetsläget och branschproblemen visa sig finnas anledning till ytterligare åtgärder inom metallområdet så får det övervägas. Låt mig bara, herr talman, helt kort få uppehålla mig även vid investeringsfondernas användning i byggverksamheten. Vi tror som sagt att detta kommer att ge resultat. I anslutning till det vill jag också beröra problemet om investeringsavgiften. Den kommer att upphöra med september månads ut gång, och vi har ju redan fattat ett beslut som innebär att investeringsavgiften slopats i skogslänen. De företag som där är färdiga för igångsättning kan få länsarbetsnämndernas tillstånd och besked, om kostnaden inte överstiger 5 miljoner kronor; är kostnaden högre skall ärendet behandlas av regeringen, och har arbetsmarknadsmyndigheterna tillstyrkt så tror jag det finns all anledning räkna med att företagen kommer till stånd. Då det gäller de övriga länen och storstadsområdena finns det anledning räkna med en generösare dispensgivning fram till den 1 oktober och igångsättning redan före den 30 september av en del företag. Arbetsmarknadsmyndigheterna gör en inventering i länen av de projekt som finns och kommer säkerligen att föra fram en rad av dessa. Men jag understryker vad jag sade nyss: framför allt i storstadslänen finns det anledning att noggrant följa utvecklingen och möjligheterna att dra i gång uppskjutna byggprojekt. Här kommer nu ett nytt inslag i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten — arbetsmarknadsstyrelsen har begärt att få ge dispens för en del stora byggprojekt. Ännu har man inte projekten framför sig, men i princip gäller det vissa större byggprojekt även i storstadsområdena, under förutsättning att dessa dispenserade företag är beredda att ta emot en del arbetskraft, som flyttas från de områden där vi har en alldeles för omfattande arbetslöshet. Därmed skapas vissa garantier för att man har arbetskraft tillgänglig för den byggande verksamhet som dras i gång. Det skall bli mycket intressant att se vilka resultat man kommer till i denna verksamhet. I detta avsnitt kan man då ställa sig frågan: Hur stor del av de uppskjutna byggprojekten — med en omfattning av ungefärligen 5 miljarder i april månad — kommer i gång efter den 30 september? Ja, det är ju ingen nyhet för kamma rens ledamöter att vi i botten — jag bara erinrar om det — har en lagstiftning om igångsättningstillstånd; länsarbetsnämnderna gör den prövningen. I princip har vi från regeringens sida tänkt oss att företag över 5 miljoner kronor skall beslutas av Kungl. Maj:t efter hörande av arbetsmarknadsmyndigheten. Vi har gjort den bedömningen att bostadsproduktionen kommer att omfatta ungefär 100 000 lägenheter — det är vi väl nu i princip överens om. Jag hoppas att riksdagen inte kommer att ändra vårt förslag om en minimiram på 95000 lägenheter, och vi har dessutom medgivit igångsättning för ytterligare 5 000 lägenheter. Vi tror att industribyggandet nästa vinter kommer att ha ungefär samma omfattning som det haft tidigare. Sjukhusbyggandet och en del andra byggverksamheter är under kontroll tack vare kvoteringen; vi kan öka kvotramarna. Skulle de hittills uppskjutna företagen komma i gång till en omfattning av mellan en halv och en miljard — en miljard motsvarar 4 procent av det totala byggandet — så ser vi i dag efter bedömning tillsammans med arbetsmarknadsmyndigheten inte något problem i samband med en sådan ökning av byggverksamheten. Och framför allt tror jag att denna ökning ger oss möjligheter att inte bara bibehålla den produktivitetsökning som skett inom byggindustrin utan även få till stånd en fortsatt utveckling i samma riktning, vilket är önskvärt inte minst med hänsyn till kostnadsproblemen. Herr talman! Mot bakgrunden av vad jag tidigare har sagt om arbetslöshetsläget, lokaliseringen samt antalet lediga platser och var de finns framstår den moderna aktiva arbetsmarknadspolitikens betydelse i en utomordentligt klar belysning. Det är med stor tillfredsställelse, låt mig ändå säga det, som jag finner att partierna i utskottet är i det stora hela överens om de avgörande tagen i vår arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Jag lade märke till att herr Kaijser sade, att det är klart att åtgärderna kostar pengar men att vi är överens om att genomföra dem, och det gläder jag mig över. Trots att det här är fråga om en merbelastning på statsutgifterna, är vi beredda att göra dessa insatser. Låt mig uttala den förhoppningen att denna allmänna uppslutning inte är en tillfällighet utan att den markerar en klar solidarisering från samhällets sida gentemot dem som drabbas av strukturomvandlingens svårigheter och bekymmer i ett vikande konjunkturläge. Samhället måste ha och har också råd till de åtgärder som vi nu vidtar och mer till, om så skulle bli erforderligt. Att söka skapa en känsla av ökad trygghet hos de många i arbetslivet tillhör en av de viktigaste uppgifterna just nu, och det gäller inte minst de grupper som ofta har det svårast, framför allt när det gäller omställning, och jag tänker då på de äldre. Med ett utbyggt äldrestöd — en fråga som riksdagen skall behandla om ett par dagar och som vi väl inte har någon anledning att diskutera i dag — och med ett allmänt trygghetsskydd tror jag att viktiga steg kommer att ha tagits på detta område när det gäller att skapa en känsla av ökad trygghet. Herr Birger Andersson har som talesman för utskottsmajoriteten så ingående behandlat reservationerna, att jag inte finner någon anledning att alltför mycket fördjupa mig i dem. Låt mig bara beträffande glesbygdsproblemen säga, att detta är en av de verkligt stora och allvarliga frågorna. Vi har arbetat på det sättet, att vi som bekant har låtit en arbetsgrupp diskutera åtgärder som så snart som möjligt skulle kunna sättas in. Bara det har tagit tid, innan vi har kommit fram till de förslag som vi nu har presenterat. Vi har den stora Bylundska utredningen, som jag hoppas inom kort kommer att vara färdig. Jag delar utskottsmajoritetens uttalande om att det är all anledning att låta utredningen bli klar innan yt terligare åtgärder vidtas. Jag har ändå uppfattat utskottsmajoritetens skrivning så, att man inte täpper till alla möjligheter för en eventuell parlamentarisk utredning, som ovanpå det arbete som har utförts skulle kunna behöva ta upp en del problem, som kanske har en något annan samhällspolitisk aspekt än den vi hittills har haft. Jag anser att vad som har gjorts på detta område är riktigt. Jag kommer att vara utomordentligt tillfredsställd, om riksdagen beslutar om de åtgärder som är föreslagna och beviljar de anslagsbelopp som är begärda. Låt oss avvakta något och se vad den Bylundska utredningen presenterar, ställa samman dess resultat med arbetsgruppens åtgärdsförslag och sedan överväga om det kan anses erforderligt med ytterligare en utredning som kommer att syssla med en del andra ting. Men den skall inte tillskapas för att skjuta upp nödvändiga åtgärder; de skall komma till stånd så skyndsamt som det över huvud taget är möjligt. När det gäller lokaliseringspolitiken har vi, herr talman, i fråga om anslagsramarna gjort en bedömning med hänsyn till de erfarenheter som vi har och de uppgifter vi har inom departementet om behov av medel under den närmaste framtiden. Vi har funnit att medlen är tillräckliga, och då finns det ingen anledning att gå längre. Herr talman! Jag har velat ange som min uppfattning att den arbetsmarknadspolitik, som vi har kommit fram till och som är prövad under flera år och som framför allt under det senaste året har utsatts för en utomordentlig påfrestning, i stort sett har bestått provet. Det finns all anledning att rikta ett tack till både dem som står i ledande ställning och dem som arbetar ute på fältet i den arbetspolitiska verksamheten, vilka har uppgiften att söka förverkliga intentionerna i de arbetsmarknadspolitiska riktlinjer som riksdagen slutgiltigt haft att fastställa. När vi nu enigt tycks kunna sluta upp kring hu vuddragen i den politiken, tror jag att däri ligger ett uttalande om uppskattning av det arbete som utförts av arbetsmarknadsstyrelsen och alla dem som deltagit och varit engagerade. Sedan är det klart att man måste se över även en sådan verksamhet. är den tillräckligt effektiv? Kan man med tekniska hjälpmedel åstadkomma förbättringar eller kostnadsbesparingar? Allt detta skall naturligtvis göras, men det finns all anledning att diskutera det sansat och lugnt och även i det avseendet undvika alltför mycket av överbetoningar på en del av de förslag som framkastats. Det får sannerligen prövas mycket noggrant också med hänsyn till de praktiska verkningarna i olika delar av landet.

Herr talman! Departementschefen opponerar mot min bedömning av antalet arbetslösa för närvarande och framför allt mot min antydda jämförelse med förhållandena i början på 30-talet. Jag har givetvis också klart för mig att det är mycket svårt att bedöma det verkliga antalet arbetslösa. I mitt första inlägg sade jag, att man inte kunde jämföra med förhållandena på 30-talet, därför att man nu hade lärt sig att använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder mot bakgrunden av decenniers erfarenhet. Det hade man inte på 30-talet. Men om man inte hade haft dessa åtgärder är det möjligt att det i näringslivet skulle vara ungefär lika många friställda.

Det betyder inte att situationen i samhället nu är densamma som då, eftersom man har haft dessa åtgärder att tillgripa. Som jag vid flera tillfällen har sagt i dag är vi överens om att de är nödvändiga i nuvarande läge. Departementschefen sade att det fanns många tecken som tydde på att konjunkturerna hade vänt. Jag är också mycket glad om så verkligen vore fallet, men jag är inte övertygad om att det är så.

Man hade också redovisat varsel om 22 företagsnedläggningar och 35 inskränkningar i driften under mars månad — det är alltså fråga om sammanlagt 57 arbetsställen — medan det var fråga om 58 arbetsställen under februari månad. Någon väsentlig skillnad tyder inte detta på. Men jag vill gärna säga att jag är ytterligt glad, om det finns tecken på att konjunkturen håller på att svänga. Vem som helst, som blöter på ett finger och försöker hålla upp det i luften för att se om det blåser några gynnsamma vindar från något håll, skulle vara tacksam om han kunde märka någonting säkert. Departementschefen talade också om arbetslöshetskassornas stora betydelse. Jag vill erinra om vår önskan att få en utredning om en allmän arbetslöshets försäkring. Departementschefen hade ett uttalande nyss i den riktningen också. Jag har aldrig påstått att omskolning skulle vara onödig. Den är betydelsefull, och den är nu nödvändig. Jag är övertygad om att den är nödvändig även i eit balanserat konjunkturläge, men det är för mig av mycket stor vikt att omskolningens betydelse och värde utredes ur samhällsekonomisk synpunkt. Det är därför som den uppfölj ning som från årets början sker i dessa ärenden betraktas som så viktig ur vår synpunkt. Departementschefen talade också om en gemensam uppslutning när det gäller samhällets uppgifter för att hjälpa dem som har friställts, och han tillade: »i ett vikande konjunkturläge». Han använde alltså fortfarande uttrycket: »i ett vikande konjunkturläge». Jag blev litet förvånad över att han sade detta, ty strax innan anförde han att vi hade kommit över denna period. Det är ju betydelsefullt att vidtaga dessa åtgärder även om konjunkturläget inte är vikande, och jag tyckte att det rådde en viss motsättning mellan de båda saker departementschefen här anförde. Departementschefen slutade sitt anförande med att tala om glesbygdsproblemen. Han sade att när alla de undersökningar som nu pågick var färdiga, kunde det bli tid för att göra en sådan parlamentarisk utredning som vi efterlyser. Jag tror att det skulle vara angeläget att inte dröja alltför länge med en sådan utredning. Jag tyckte att det verkade som om det fanns vissa förhoppningar om att utredningen skulle kunna påbörjas relativt snart, och jag tyckte att det verkade som om det inte rådde några direkta motsättningar mellan våra önskemål. Jag vill ännu en gång understryka att glesbygdsproblemen är stora och betydelsefulla.
Herr talman! Jag vill börja med att ge herr statsrådet Rune Johansson en eloge för vad han här anförde beträffande investeringsavgiften. Vi befinner oss där alldeles på samma linje.

Jag noterar detta, men jag konstaterar samtidigt att det hade varit bättre om riksdagen redan nu hade fattat ett beslut i denna fråga, som är stor och invecklad. Jag tror att det är värdefullt om man redan från början väcker intresse hos parlamentarikerna för de problemställningar som finns. Synen på arbetsmarknaden sådan den kom till uttryck i statsrådets anförande i dag, vill jag också gärna ge statsrådet en eloge för. Flera talare har här framhållit att det är en mycket allvarlig fråga. Statsrådet nämnda vissa siffror beträffande arbetslösheten. Han drog inte alltför långt gående konsekvenser av dem. Jag vill bara helt stillsamt påpeka att frågan inte alltid av regeringen har framställts på det här sättet. Jag är mycket glad över att inrikesministern här har klarlagt sin syn på problemet. Jag tror att det har funnits ledamöter av Kungl. Maj:ts kansli för att inte säga regeringen som vid flera tillfällen talat om att vi egentligen inte har någon stor arbetslöshet. Jag tolkade statsrådet så att han tog avstånd från sådana uttalanden. Sedan avgav statsrådet en väldigt hugnesam profetia. Jag vet inte i vad mån han är påverkad av statsrådet Gunnar Strängs tal i går om att konjunkturbilden är på väg att förbättras. Ingen skulle vara gladare än jag om det var sant. Men jag vill tills vidare göra en liten reservation på den punkten. Det är inte alldeles säkert — det har vi fått konkreta bevis på tidigare — att herr Sträng räknar alldeles rätt när det gäller prognoser om samhällsekonomin. Det är därmed heller inte säkert att han alltid gissar rätt när det gäller att bedöma framtiden i det här avseendet. Lokaliseringspolitiken har gett goda resultat. Lokaliseringspolitiken hade förmodligen kunnat ge ännu bättre resultat om vi hade kunnat inleda den i ett tidigare skede. Det sade inte statsrådet, men det vill jag säga. De akuta problemen är vi ganska ense om, men här gäller det att försöka se framåt och försöka hitta väggar i denna fråga som är så oerhört viktig för vårt land. Och det är också ur den synpunkten som vi gärna från centern velat ha parlamentariker med. Man skall på ett mycket tidigt stadium kunna resonera om sådana här saker och komma fram till förebyggande åtgärder av betydelse. Tidigare i sitt anförande nämnde statsrådet Johansson Mjödvattnet, och det är ju mitt fel att han behövde göra det. Han solidariserade sig med avdelningsordföranden Birger Andersson i denna fråga. Det har jag all respekt för. Det är tolkningsfrågor. Men jag skulle vilja säga så här: Kan det inte anses som ett negativt ställningstagande när man vill, som villkor för lokaliseringsstöd, diktera var företaget skall placeras? Så var ju fallet i Mjödvattnet. Jag tolkar det som en dirigering vilken inte ger företaget den valfrihet som skulle vara naturlig. Det är heller inget gott uttryck för det valfrihetens samhälle som många talar om vid skilda tillfällen.

Den intressanta och svepande överblick över arbetsmarknadsläget och arbetslöshetssituationen som inrikesministern gav här var säkerligen av värde, och den uppskattar vi väl allesamman. Han gjorde vissa jämförelser med arbetslöshetssituationen i dag och på 1950-talet och konstaterade att vi kanske har fått en mera klar bild av arbetslöshetssituationen i dag än vad vi hade på den tiden; vi hade då en hel del människor med stödinkomster av olika slag under vissa tider av året vilka sedan var arbetslösa under andra tider. Situationen är kanske därför vid en jämförelse inte så mycket ogynnsammare i dag än vad den var då. Till detta skulle jag vilja göra den kommentaren att det kan hända att många som på 1950-talet hade vissa stödinkomster kanske i dag är i den situationen att de får klara sig utan dessa stödinkomster. För dem är ju siiuationen ännu besvärligare. Men vi har ju beredskapsarbetena, och där kan man naturligtvis hålla på att diskutera i vilken utsträckning man skall utöka möjligheterna till beredskapsarbeten. Har vi tillräckligt många i beredskapsarbete så har vi en mindre arbetslöshet. Det är klart att det är ett resonemang som man kan föra.

I skogslänen har vi, sade statsrådet, sex arbetslösa per ledig plats. Den siffran är ju rätt skrämmande och borde innebära att vi måste se fram mot en mycket stor avtappning i dessa områden under den närmaste framtiden. Vidare måste det innebära att det är en förstahandsuppgift för oss att försöka skapa flera lediga platser inom dessa områden. Det är väl det som är det stora problemet, och det är väl kring detta som en mycket stor del av de reservationer som vi här diskuterar också kretsar. Statsrådet gjorde vissa kostnadsjämförelser och säger att vi har den lägsta kosinadsökningen per produktenhet i Europa. Det är möjligt att vi har det, jag skulle föreställa mig att jämförelserna där är väldigt svåra att göra och att man får lov att handskas med det material som här föreligger med ganska stor försiktighet. Vi hade väl också ett ganska ogynnsamt kostnadsläge redan vid ingången av 1960-talet, och de förändringar som har skett sedan dess har inte förbättrat situationen. Ingen kan väl bestrida att kostnadsutvecklingen är oroande och att det på allt fler områden visar sig praktiskt taget nästan omöjligt för vår inhemska industri att ta upp konkurrensen med utlandet, samt att allt flera företag förlägger sin tillverkning till andra länder. Statsrådet Johansson var optimistisk beträffande konjunkturläget, vilket har behandlats även av andra talare i repliker. Han menar att många tecken tyder på en uppgång. Det vore naturligtvis bra om det är på det sättet, och det är väl ingen som önskar någonting annat. Så mycket torde ändå kunna sägas, att några säkra belägg för ett sådant antagande inte föreligger i dag. Den internationella utvecklingen är ju oroande på många områden, och de valutarörelser som i så hög grad har kännetecknat situationen under senare tid är så pass mångtydiga att det måste vara en mycket vansklig uppgift att på det området göra några bestämda utfästelser.
Herr talman! Den kostnadsredovisning som jag lämnade utgjorde inte något nytt material. Det redovisades av finansministern i remissdebatten. Det är den internationella monetära fonden som har lämnat redovisningen, och det är väl inget överraskande att Amerika kommer främst, dvs. har den lägsta arbetskostnaden per produktenhet, men därefter kommer Sverige. Investeringsverksamheten i Amerika är ju utomordentligt omfattande. Låt mig sedan ändra en siffra som jag anförde i mitt förra inlägg. Jag talade om det antalet platser som arbetsförmedlingen i vårt land förmedlade och nämnde siffran 580 000. Det skall vara 780 000. Jag är ju en försiktig man och vill inte gärna gå till överdrifter, men siffran var alltså väsentligt bättre än den jag först nämnde, och fakta skall ju alltid få vara talande. I ett läge där den ordinära verksamheten inom näringslivet, kommunikationer, handel osv. inte ger tillräckligt med arbete spelar beredskapsarbetena en betydande roll. Det gäller framför allt att utnyttja möjligheterna till sam hällsviktiga och samhällsnyttiga uppgifter. Att exempelvis i vissa kommuner bygga ut servicen är på lång sikt en lokaliseringsfaktor som man inte skall underskatta. Att bygga vägar — jag erkänner det — i vissa områden är också en faktor som spelar en betydelsefull roll i den lokaliseringspolitiska verksamheten. Jag skall inte diskutera Mjödvattnet nu, herr Nils-Eric Gustafsson. Kom ihåg den utgångspunkt som herr Birger Andersson nämnde, att inget företag har fått sin ansökan om lokaliseringsstöd avslagen på grund av brist på medel. Då säger herr Gustafsson: Jo då, Mjödvattnet! Det är fel, hur mycket herr Gustafsson än försöker föra över diskussionen om Mjödvattnet på ett annat plan. Låt nu detta vara, herr Gustafsson, ty det är inte det vi skall diskutera. Beträffande konjunkturbedömningen har jag iakttagit försiktighet. Jag skall korrekt återge vad jag tidigare sagt: De flesta tecken tyder på att vi passerat botien i en konjunkturnedgång och är på väg uppåt. Det betyder inte att vi är inne i en högkonjunktur på nytt men att många tecken tyder på att vi är på väg mot en förbättring. Det är inte bara de arbetslöshetssiffror vi har från april månad i förhållande till tidigare månader som tyder på det, utan bakom ligger också en bedömning av den internationella utvecklingen. Det finns all anledning att notera att arbetslösheten i Västtyskland har minskat i icke obetydlig grad under de senaste månaderna samt att utvecklingen i USA och Frankrike nu är mer positiv än tidigare. Det är med stöd av bl.a. dessa uppgifter som konjunkturinstitutet lämnar sin mycket breda redovisning. Den kommer snart att ligga på riksdagens bord, och vi får då tillfälle att närmare granska och analysera materialet. Vår bedömning visar ändå, trots att vi hoppas att vi nu är på väg uppåt, att det inte finns anledning att minska på samhällets aktiviteter. Vi har ju vidtagit åtgärder för den kommande vintern, eftersom vi räknar med att även då få uppleva en del besvärligheter. Vad jag emellertid har varit angelägen att säga är: Låt oss nu nogsamt följa utvecklingen och verkan av de steg som vi tar. De måste vara av den arten och karaktären att de inte försämrar våra möjligheter att hålla prisutvecklingen under kontroll. Det är en uppgift som är av utomordentligt stor betydelse. Därvidlag utgörs försvarslinjen av en fast ekonomisk politik. Utgångsläget för den uppgiften är ju bättre än någonsin tidigare. Vi har haft en gynnsam utveckling av utrikeshandeln. Vi hade under fjolåret den lägsta löneglidningen för samtliga anställda. Den kommer att ligga på 13/4 procent. Det är den lägsta siffran under 1960-talet. Vi har haft en lugnare utveckling av priserna än på lång tid, stegringen har varit 3,1 procent, och vi räknar i år med en uppgång av prisindex på något mer än 2 procent. Det är alltså ett utgångsläge som är gynnsamt i det här avseendet, och då gäller det sannerligen att handskas med de medel av samhällspolitisk och annan art som vi har till förfogande så att vi inte spolierar de möjligheter som nu föreligger. Det är alldeles riktigt, herr Kaijser, att mitt uttalande om solidariseringen från samhällets sida kunde missuppfattas, det skall jag erkänna. Jag sade nämligen att från samhällets sida en solidarisering var nödvändig gentemot dem som drabbas av strukturomvandlingens svårigheter och bekymmer i ett vikande konjunkturläge. Min avsikt var att säga »och de bekymmer som många drabbas av i ett vikande konjunkturläge» — det var alltså fråga om båda delarna och inte enbart om ett vikande konjunkturläge. Det framgick också av mitt anförande att jag ansåg det nödvändigt att oavsett konjunkturläget bedriva en utomordentligt aktiv arbetsmarknadspolitik. Och därvidlag står vi ju inför de svårigheter som är Herr Jacobsson säger att det finns sex arbetslösa på varje ledig plats i skogslänen och att det därför gäller att öka antalet lediga platser i det området. Det är riktigt. Det är en mycket angelägen uppgift. Jag nämnde att det nu i storstadslänen finns i det närmaste två lediga platser på varje arbetslös. Och i dessa områden gäller det alltså att se till att få de lediga platserna besatta. Det är också en uppgift. Här ställs vi alltså inför avvägningsoch bedömningsfrågor. Går det då att flytta över en del av de lediga platserna från storstadslänen till skogslänen? Jag bara ställer frågan. Jag gjorde i någon mån en analys av vad det var för slags platser som var lediga. De fanns inom vårdyrkena och på det direkta serviceområdet. Det är inte lätt att flytta över dem till skogslänen och be människorna träda i tjänst där. Då uppstår frågan om vi kan flytta fler industrier från våra storstadsområden. Jag kan tala om för herr Jacobsson att jag under den gångna vintern har haft uppvaktningar från tre eller fyra fackförbund, bl.a. från Stockholm. Man har begärt ett uttalande från min sida om att vi nu skulle minska aktiviteten i fråga om att omlokalisera företag från storstadsområdena. Jag tar detta med största lugn, men jag är angelägen att säga att jag tror det är viktigt att så handskas med dessa möjligheter, att vi inte får en utveckling mot en i och för sig besvärande befolkningssammansättning i våra storstadslän. Jag skulle nu vara mer intresserad av att överväga vad vi kan göra för att omlokalisera en del av administrationen. Kan vi, framför allt i de fall där vi skall bygga upp en ny administration, lokalisera ut en del av den? Men, herr Jacobsson, jag tror att vi är överens om att det inte är lätt att omlokalisera eller bygga upp en ny administration ute i skogslänen. Därmed inget ont sagt om skogslänen. Det krävs också vissa förutsättningar för en allmän serviceverksamhet, som man inte kan förbise. Detta är väl problem som det finns all anledning att uppmärksamma. Till herr Kaijser vill jag gärna säga att vad gäller uppföljningen av utbildningsverksamheten krävs en större aktivitet. Den har redan påbörjats av arbetsmarknadsstyrelsen. Vi kommer i denna vecka att i konselj besluta om anslag som möjliggör för arbetsmarknadsstyrelsen att intensifiera just den uppföljande verksamheten så att vi kan lämna bättre besked om utbildningens resultat, inplaceringen i arbetslivet osv. Herr talman! Det var de problem som fördes in i debatten i den här omgången. Låt mig bara till slut säga till herr Gustafsson i Byske med anledning av hans tal om Kungl. Maj:ts kansli och regeringen — jag vet inte vad han vill dra för skiljelinje mellan dessa begrepp — att regeringen bär ansvaret för politiken, regeringen tar det ansvaret och självfallet även för de uttalanden som görs. Det finns inga motsättningar inom regeringen i fråga om bedömningarna av det läge vi befinner oss i. Ingen har sökt att trolla med de arbetslöshetssiffror som är redovisade. Bakom regeringens beslut står regeringen samlad. Om jag lägger samman kostnaderna för de åtgärder som har vidtagits under de senaste 12 månaderna och då inkluderar också investeringsfondernas användning kommer vi fram till ett belopp på nära 5 miljarder kronor, med vilket belopp samhällspolitiska åtgärder har vidtagits för att stimulera konjunkturutvecklingen och sysselsättningen. Bakom dessa beslut står regeringen helt samlad.

Herr talman! Jag vill gärna hjälpa inrikesministern med att definiera skillnaden mellan regeringen och Kungl. Maj:ts kansli. Jag har fått för mig att regeringen består av ett antal statsråd men att dessa därutöver har ett kansli vid sin sida. Jag tycker att det är alldeles klart. Såväl herr inrikesministern Rune Johansson som herr Birger Andersson och jag är mycket artiga män, och därför skall jag inte ta upp någon debatt om Mjödvattnet. Jag fick för mig att inrikesministern inte var särskilt villig att debattera den frågan. Jag skall villfara hans önskan på den punkten. Den skulle kunna diskuteras. Jag måste säga att den förklaring som gavs var en aning krystad. Men, som sagt, i den allmänna förbrödringens tecken skall jag inte ta upp den debatten, dels därför att kammarens ledamöter väntar på att få votera och dels därför att vi förmodligen får möjlighet att ta upp sådana här frågor vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Målet för arbetsmarknadspolitiken har ställts mycket högt — herr Werner har redan citerat det, varför jag inte behöver gå in på den saken. Men målsättningens innebörd kan också skifta: Vad är full sysselsättning, vad är produktiv sysselsättning, vilka är möjligheterna att välja yrke? Ett står dock klart, och det är att sedan målsättningen spikades 1966 har vi inte kommit närmare målet — tvärtom har arbetslösheten ökat och möjligheterna att välja yrke minskat. Detta hänger givetvis samman med konjunkturen men också med strukturförändringarna. Arbetsförmedlingen, vars = tjänster även omfattar arbetsvård och yrkesvägledning, är det viktigaste instrumentet för att förverkliga de arbetsmarknadspolitiska målen. Ur den synpunkten är det angeläget att arbetsförmedlingen har en tillräckligt stor personalkader till sitt förfogande. Jag vill gärna intyga, liksom statsrådet förut har gjort, att arbetsförmedlingen har en dugande och effektiv personal med dugande ledning. Men arbetsuppgifterna har under senare år ökat snabbare än personalstyrkan. Då arbetsförmedlingen är den första försvarslinjen mot arbetslöshet och det organ som har att placera arbetssökande på den öppna marknaden är det synnerligen angeläget att förmedlingsarbetet kan utföras med den effektivitet och den snabbhet som endast är möjlig om det finns tillräckligt med personal. Det är mot den bakgrunden som folkpartiet har yrkat att medel skall beviljas till 110 nya tjänster. Men det räcker inte med att bara få personal. Arbetsmarknadsverket och arbetsförmedlingen måste också ha hjälpmedel till sitt förfogande. De viktigaste av dessa synes vara flyttningsbidragen och arbetsmarknadsutbildningen. Jag skulle önska att lokaliseringspolitiken också var ett sådant instrument, men tyvärr är så inte fallet, vilket jag skall återkomma till senare. Om vi skall kunna få full förståelse för arbetsmarknadspolitiken bland de arbetssökande och bland allmänheten över lag måste den bl.a. innebära att en arbetssökande som flyttar till en annan ort skall hållas ekonomiskt skadeslös och att vissa bygder genom arbetsmarknadspolitiken inte helt avfolkas och utarmas. Härvidlag måste därför lokaliseringspolitiken göras effektivare. Fortfarande får tyvärr många som måste flytta till annan ort för att där få sin utkomst göra ganska stora ekonomiska uppoffringar. I de flesta fall kan de inte omedelbart erhålla bostad på den nya orten. Familjen splittras temporärt, och får den bostad blir det för det mesta den dyraste på orten. De får ta de nyaste och därmed de dyraste bostäderna; på den ort där vederbörande har bott i flera år har bostaden i de flesta fall varit billigare. Ofta får dessa människor byta till ett nytt yrke som de är ovana vid, och därmed blir inkomsten lägre samtidigt som kostnaderna ökar. En grupp som bor i avfolkningsbygder och som måste ta arbete på annan ort blir särskilt hårt ekonomiskt behandlad. Det gäller dem som har eget hus på landsbygden eller på orter som har drabbats av strukturrationaliseringen eller av företagsnedläggelser. På sådana avfolkningsorter sjunker fastigheterna katastrofalt i pris. Där är det inte möjligt att avyttra fastigheter till ett rimligt pris. Visserligen har under senare tid inlösen av egnahem kunnat ske, men principen har i stort sett varit att taxeringsvärdet legat till grund för inlösenbeloppets storlek. Endast efter Kungl. Maj:ts bestämmande har inlösenbeloppet kunnat höjas över taxeringsvärdet, nämligen när lån har använts för att förbättra en fastighet. LO har i sitt arbetsmarknadspolitiska program bl.a. föreslagit att inlösen av egnahem skall ske efter värdering och inte efter taxeringsvärde. Då det inte kan vara rättvist att egnahemsägare skall få vidkännas förluster vid försäljning eller inlösen av egnahem har jag i en motion föreslagit att vid inlösen av egnahem i samband med flyttning av arbetsmarknadsskäl inlösenpriset skall fastställas efter värdering av fastigheten. Jag tycker att detta är ett rättvisekrav som det är angeläget att få genomfört. Tyvärr har utskottet avstyrkt motionen under motivering att värdering efter bruksvärde är svår att göra och även olämplig eftersom den skapar en här inte avsedd kapitalgaranti. Detta är ett något underligt resonemang. Värdering av fastigheter är väl inte något ovanligt. Det finns ju sakkunskap för sådant. Att en arbetare som är fastighetsägare skulle få en så riktig ersättning som möjligt är väl ett rättvisekrav som det är angeläget att få genomfört. Den arbetslöshet som finns har i viss mån ändrat karaktär och drabbar nu i större utsträckning än tidigare tjänstemännen. Vikten av att nedbringa kostnaderna inom företagen och den tekniska utvecklingen även på kontorsområdet har gjort det nödvändigt och ekonomiskt möjligt att rationalisera bort även tjänstemän. Det lär här i landet finnas ungefär 500 kontorsrationaliserare, och deras verksamhet har förvisso lämnat spår efter sig. Tidigare fick tjänstemännen i allmänhet nya platser under den relativt långa uppsägningstid som stadgas i kollektivavtalen. Nu är läget ett annat. Den tekniska utvecklingen har också medfört att många äldre eller medelålders tjänstemän, exempelvis tekniker, inte erhållit sådan fortbildning att de kan utföra de nya arbetsuppgifterna i konkurrens med yngre utbildade. Jag tror att vi under den närmaste tiden får ett stort problem med dessa friställda. På tjänstemannaområdet är de arbetsmarknadspolitiska medlen inte heller så väl utformade som på arbetarsidan. Ofta kan arbetarpersonal placeras i beredskapsarbeten om ingen annan lösning finns, och där kan man erhålla inkomster som är jämförbara med dem som man hade i sin tidigare anställning. För tjänstemännen är läget sämre. Beredskapsarbeten med arbetsuppgifter för tjänstemän är nästan obefintliga. Arkivarbeten finns i viss utsträckning, men avlöningen är låg. Speciellt för personer med välavlönade arbeten blir inkomststandarden kraftigt försämrad. Här är det angeläget med arbetsmarknadsutbildning, som skall sättas in innan arbetslösheten börjar. Utbildningen måste ske på så sätt att var man kommer på rätt plats, och den måste bedrivas vid omskolningsoch fortbildningskurser samt vid företag. Detta är angeläget för alla arbetstagare, både tjänstemän och arbetare, som riskerar att bli arbetslösa. Tyvärr har utskottet avstyrkt arbetsmarknadsstyrelsens förslag om företagsutbildning för sådana redan anställda som på grund av ändringar i produktionen löper risk att bli arbetslösa och för vilka omskolning bedöms erforderlig för att möjliggöra sådana omplaceringar inom företagen att man kan nyrekrytera inte utbildad arbetskraft. Denna fråga har aktualiserats i en folkpartimotion. Här har utskottet genom sin negativa inställning verkligen missat en fin idé, som lanserades redan av arbetsmarknadsutredningen. Ett intimt samarbete emellan respektive företag, de anställdas organisationer på platsen och arbetsförmedlingen skulle göra det möjligt att utan friställning omskola eller fortbilda en hel del anställda på deras tidigare arbetsplatser i en känd miljö med arbetsledning och arbetskamrater som känner den som utbildas och vet vilken kapacitet han har. Detta skulle kunna bli ett verkligt betydelsefullt led i en arbetsmarknadspolitik som vill ingripa innan man blir arbetslös, en = arbetsmarknadspolitik som inte är en arbetslöshetspolitik. Man får trots allt intrycket att statsverkspropositionen pläderar för det sistnämnda. Att statsrådet minskat det av arbetsmarknadsstyrelsen begärda anslaget för omskolning med 41 miljoner men ökat medelstillgången för allmänna beredskapsarbeten med 42 miljoner, förstärker denna tanke. Arbetsmarknadspolitiken har också som mål fritt vald sysselsättning. Förutsättningen härför är att det finns en viss tillgång på lediga platser och att den arbetssökande har möjlighet att komma i kontakt med dessa. Finns platserna på hemorten eller — när det gäller studerande — på studieorten, går det bra. Men hur går det för ungdomar som inte förut haft förvärvsarbete eller är nyutexaminerade? De har oftast ringa möjligheter att själva bekosta resor till annan ort för att söka arbete. De nyutexaminerade har i stället skulder att dras med. Säkert är det många sådana ungdomar som går utan arbete bara därför att kontakt av ekonomiska skäl inte erhållits med arbetsgivare på andra orter där det finns lediga platser. Såväl statsrådet som utskottet går också här emot arbetsmarknadsstyrelsen. Däremot kan exempelvis de nyexaminerade få gå på arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag, som givetvis blir mycket dyrare än resebidrag som utgår när man söker en tjänst. Jag förstår vikten och värdet av ut bildning under arbetslöshet, men för nyutbildade är det i första hand arbete och praktik som behövs. Alla som sysslår med dessa frågor vet att det är utbildade med praktisk erfarenhet inom sitt yrke som sökes. Jag skall ta upp en speciell Gotlandsfråga. I motion I: 237 har jag föreslagit att nyetablering av företag och utveckling av redan befintligt näringsliv på Gotland — liksom turistoch fritidsnäringarna — stöds med lån och bidrag som om länet ingick i stödområdet. : Gotland har främst på grund av rationaliseringen inom jordbruket och stenindustrin fått vidkännas en kraftig minskning av antalet arbetstillfällen. Mellan 1950 och 19635 minskade enligt folkräkningarna Gotlands folkmängd med över 5000 personer från cirka 59 000 till mellan 53000 och 54000. Under samma tid uppgick födelseöverskottet till nära 4 000. Under denna tid har : Gotland således haft ett utflyttningsöverskott på cirka 9 000 personer. Det är en oerhörd avtappning. Det är inte mindre än 17 procent av den tidigare 'befintliga folkmängden som har måst lämna ön. Under de senaste åren har folkmängden på grund av nylokaliseringen kunnat: hållas någorlunda konstant.

Länsstyrelsen har i:sin prognos Länsplanering 1967 räknat med att sysselsättning fram till 1980 behöver skapas för 3 500 personer, om man exempelvis siktar till en befolkningsutveckling där inoch utflyttning väger jämnt. Redan fram: till 1970 skulle 600 nya arbets platser enligt beräkningen behöva tillskapas, om denna målsättning skall förverkligas. Fortfarande har Gotland ett antal ungdomar som i förhållande till folkmängden är större än medeltalet för riket i dess helhet. Men vi har också ett relativt sett stort antal äldre personer. Dödligheten kommer därför att öka, och om befolkningstalet skall kunna hållas är det angeläget att ungdomen kan stanna kvar och beredas arbete i länet. Krafttag är snarast av nöden, och lokaliseringsstöd i form av såväl lån som bidrag är därför synnerligen angeläget. I motionen begär vi att Gotland skall få lokaliseringsstöd som om Gotland ingick i stödområdet. Ur gotländsk synpunkt är det skada att en sådan praxis har utformats att stöd utanför stödområdet lämnas i form av lån och inte i form av bidrag. Vi kan inte se att författningen lägger hinder i vägen för att det skall kunna utgå bidrag även utanför stödområdet, och vi hoppas att bestämmelserna skall kunna tillämpas i den andan. Företagsamheten på Gotland arbetar under svåra betingelser, och dess möjligheter att ge sina anställda samma löner som betalas på andra håll är begränsade. Gotland har enligt dyrortsutredningen högre levnadskostnader än exempelvis Stockholm. Samtidigt är industriarbetarlönen på Gotland lägst i landet. Enligt en utredning ligger lönen för industriarbetare där cirka 25 procent lägre än medeltalet i riket och upp till 40 procent lägre än i Stockholm. Vi på Gotland har fått löfte av herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet att det under vårriksdagen skall framläggas en proposition om statligt bidrag till godstrafiken mellan Gotland och fastlandet, och vi är tacksamma för detta löfte. Om sedan lokaliseringsstöd kunde utgå även i form av bidrag, skulle Gotland kunna bli mera intressant för arbetsgivare som vill förlägga sin verksamhet dit eller utvidga redan befintliga företag på Gotland.

Gotland kom därigenom i en sämre ställning än tidigare, då man hade fått uppföra industrilokaler som beredskapsarbeten. I statsverkspropositionen har frågan tagits upp om åtgärder att bereda sysselsättning åt de äldre personer som inte kan flytta och är arbetslösa eller undersysselsatta i glesbygden. Den arbetsgrupp som vi tidigare talat om säger att åtgärderna syftar till att lösa sysselsättningsproblemen =<:under en övergångstid. Motionärerna menar här att detta är alltför kortsiktigt. åtgärderna bör ske på längre sikt. 1965 var 23 procent av befolkningen bosatt i glesbygder och 77 procent i tätorter. Även om urbaniseringsprocessen fortsätter — vilket är troligt — torde det alltid komma att leva människor i glesbygderna i vårt land. Detta är väl helt ofrånkomligt med - hänsyn till glesbygdsbefolkningens storlek och till landets geografiska omfattning och dess ringa befolkningstal samt behovet att nyttja glesbygdens naturtillgångar. Om glesbygderna efter en Öövergångstid skulle bli helt avfolkade skulle ju arealmässigt nästan hela landet bestå av obebodda områden men befolkningen koncentreras till några tätorter. Detta kan inte vara en önskvärd utveckling från vare sig näringsgeografisk, militär eller medicinsk synpunkt. Det lär därför vara ett gemensamt intresse att det alltid kommer att leva människor i glesbygderna i vårt land. De åtgärder som behöver vidtagas för att dessa skall få en samhällelig service som motsvarar varje tids krav kan därför inte grundas på åtgärder som har temporär karaktär utan bör verka även på längre sikt. Jag tror att det är en synnerligen angelägen uppgift att glesbygdens folk kan få service i tätorter på landsbygden och att det realkapital som där finns i byggnader och anläggningar av olika slag kan utnyttjas och inte bli oanvända. Herr talman! Denna fråga har utvecklats av tidigare talare, och jag skall därför inte beröra den ytterligare. Tiden går. Till sist vill jag bara ta upp frågan om halvskyddad sysselsättning i kommunal tjänst och uttala min tillfredsställelse med den relativt positiva skrivning som utskottet gjort då det säger att Kungl. Maj:t bör med beaktande av de erfarenheter som översynen av arkivverksamheten kan ge prova en sådan anordning, alltså halvskyddad sysselsättning i kommunal tjänst. Herr talman! Jag instämmer i de yrkanden som herr Per Jacobsson har gjort om bifall till vissa reservationer.